Herr talman! Det är en viktig princip att alla verksamheter skall bära sina kostnader, inte bara för den direkta produktionen utan även för de risker som verksamheten kan innebära. Det gäller t.ex. för industrier och transporter. Företagen inom dessa branscher måste genom försäkringar eller på annat sätt kunna svara på de kostnader som olyckor eller skador på grund av deras produktionsprocesser kan förorsaka. Deras produktionskostnader och därmed priset på deras produkter belastas med försäkringsavgifter och annat för att företaget skall kunna svara mot de ersättningsanspråk som kan komma att ställas. Herr talman! Det finns ett viktigt och anmärkningsvärt undantag från denna regel att olika verksamheter skall kunna svara mot de ersättningskrav som kan komma att ställas. Det är kärnkraftsindustrin. Ägarna till kärnkraftverken behöver nämligen bara svara för en ringa bråkdel av de skador som verksamheten kan leda till. Härigenom skjuter kärnkraftsindustrin över kostnaderna för eventuella olyckor och därav följande skadestånd på samhället eller på de enskilda personer som drabbas. Systemet innebär att kärnkraftsindustrin inte belastas med de kostnader som den borde belastas med utan subventioneras av samhället. Ansvaret för atomolyckor regleras enligt internationella överenskommelser, som Sverige liksom flertalet övriga västeuropeiska länder har ratificerat. Det gäller Pariskonventionen och en i Bryssel 1963 avslutad konvention om supplerande statsansvar. Ägarna till kärnkraftverken ansvarar enligt den svenska lagstiftningen sedan i fjol för upp till 800 milj.kr. vid olycka. Utöver detta belopp och upp till 3 miljarder svarar dels Sverige tillsammans med övriga konventionsstater, dels svenska staten ensam. Det är omöjligt att förutse vilka skador en atomolycka kan orsaka och vilka kostnader som kan uppstå, om de över huvud taget är mätbara i pengar. Det finns något olika uppgifter om vad Tjernobylkatastrofen egentligen kom att medföra för kostnader. Både 80 och 100 miljarder svenska kronor har nämnts. Om vi stannar för 80 miljarder, betyder detta att ägarna till svenska kärnkraftverk endast ansvarar för 1 90 av vad Tjernobylkatastrofen orsakade skador för. Motivet för att innehavarnas ansvar är så ringa har förklarats med att kapaciteten på återförsäkringsmarknaden inte medger att försäkringar för atomolyckor kan tecknas för ett belopp över 1 miljard kronor. Eftersom försäkringen skall motsvara minst 120 26 av ansvarsbeloppet kunde detta, när höjningen från tidigare 500 miljoner genomfördes i fjol, enligt regeringens bedömning ej sättas högre än till 800 milj.kr. Det är dock uppenbart att man i vissa andra länder, som har tillträtt de nämnda konventionerna, försäkrat eller garanterat högre belopp. I Västtyskland uppgår ägarnas ansvar till ca 1,8 miljarder svenska kronor och i Nederländerna till ca 1,3 miljarder svenska kronor. Detta skall jämföras med 0,8 miljarder i Sverige. Från centerns sida har vi motionerat vid flera tillfällen om det anmärkningsvärda förhållandet att kärnkraftsindustrin inte behöver ta ansvar för de skador dess verksamhet kan förorsaka. Som jag nämnde anser vi att kärnkraftsindustrin, liksom andra verksamheter, genom försäkringar eller på annat sätt skall ta ansvar för och ersätta alla dem som kan drabbas av förluster eller skador på grund av olyckor som verksamheten medför. Kärnkraftsindustrin skall liksom andra industrier och all energiutvinning stå för sina kostnader. Kan kärnkraftsindustrin inte stå för sina kostnader, har vi ytterligare skäl för att kärnkraften skall avvecklas. Nuvarande system innebär, som jag nämnde, att det svenska samhället subventionerar kärnkraften. Enligt centerns och övriga reservanters synpunkt bör riksdagen uttala att regeringen utan dröjsmål prövar förutsättningarna för att genomföra ett fullt ansvar för kärnkraftsindustrin, eller i vart fall radikala höjningar av ansvarsbeloppet vid atomolyckor. Sverige försöker ju i olika sammanhang vara en föregångare i världen, bl.a. när det gäller miljöfrågor. Vi är det första och enda land som har beslutat att avskaffa kärnkraften. I linje med vår övertygelse om kärnkraftens faror borde det vara naturligt att vi även går i spetsen för att kärnkraftsindustrin skall bära sina kostnader. Jag har nämnt att ansvarsbeloppen i Västtyskland och i Nederländerna är betydligt högre än i Sverige. Det torde finnas skäl för Sverige att pröva de vägar som dessa länder har gått och med ledning härav finna vägar att höja kärnkraftsindustrins ansvarsbelopp i Sverige. Herr talman! Kärnkraftsindustrin borde enligt vår mening stå för sina kostnader, och skadelidande skall vara garanterade full ersättning för de skador som kan uppstå. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation.

Herr talman! Kärnkraftsindustrin bedriver en verksamhet som den inte tar ekonomiskt ansvar för, och det vet den. Försäkringsbranschen har också en rätt realistisk bedömning av kärnkraftens risker, och man är nöjd med att inte behöva försäkra för ett större belopp än 800 miljoner. Frågan är om riksdagens majoritet har fattat riskerna. Frågan är faktiskt om de enskilda människorna och ledamöterna inom socialdemokratin, folkpartiet och moderaterna har fattat vilken ofantligt farlig verksamhet som kärnkraftsproduktionen är. Personligen tror jag inte att de verkligen har förstått och tagit det till sig, för då skulle de inte tillåta den här verksamheten när det inte ens finns ekonomisk beredskap för att lindra de skador som kan uppkomma. Det är ju ändå fråga om att lindra och minska skadeverkningarna. Skadorna på livet vid ett kärnkraftshaveri är i många stycken ohjälpliga och slutgiltiga. Sverige har en beredskap på högst 3 miljarder per olycka. Detta kan jämföras med den preliminärt beräknade kostnaden för olyckan i Tjernobyl — 100 miljarder bara i Sovjeunionen. Vår ekonomiska beredskap, inkl. samhällets åtaganden, för en sådan olycka är mindre än 3 20. Den gången i Tjernobyl — var det ändå bara 3-4 90 av reaktorhärden som smälte. Miljöpartiet ser det som en självklarhet att kärnkraftsindustrin skall bära sina egna kostnader, som andra branscher inom näringslivet får göra, och att den skall ta ansvaret för riskerna med sin verksamhet. Det skall inte vältras över på samhället och på enskilda människor. Kärnkraftsproducenterna måste åläggas att ta försäkringar och ställa andra ekonomiska garantier till ett belopp av minst 100 miljarder. Kan de inte göra det, skall de sluta att klyva atomkärnor och ägna sig åt något som är mindre farligt. Detta krav borde gälla inte bara i Sverige utan också i andra länder. Den svenska regeringen, som påstår sig vara mycket duktig på att sprida svenskt säkerhetstänkande inom EG, kommer säkert att med stor framgång verka enligt dessa riktlinjer för nya tillägg till Pariskonventionen, när vår reservation bifallits av riksdagens majoritet vid nästa votering. Jag slutar med att yrka bifall till reservationen från centern, vpk och oss i miljöpartiet.

Herr talman! Frågan om skadeståndsansvaret vid kärnkraftsolyckor har debatterats vid upprepade tillfällen i kammaren. Senast vi debatterade var i fjol när vi behandlade regeringens förslag till ändring i atomansvarighetslagen. I det sammanhanget hade vi att behandla motsvarande motionsyrkanden som i dag föreläggs kammaren. Lagutskottet uttalade i fjol i sitt betänkande att man delade motionärernas uppfattning när det gäller att ansvaret i första hand bör bäras av kärnkraftsindustrin. Däremot avstyrktes yrkandena om obegränsat eller radikalt förändrat och utökat ansvar. Av lättförklarliga skäl är den viktigaste uppgiften i dessa sammanhang att finna överenskommelser på det internationella planet. Det internationella grunddokumentet är Pariskonventionen från 1960 och ett tilläggsprotokoll till denna konvention från 1968. 14 västeuropeiska länder, inkl. Sverige, har ratificerat konventionen. Enligt denna konvention har innehavare av atomanläggning ansvaret för skador som uppstår, oberoende av vållande, s.k. objektiv grund. Ansvaret är ekonomiskt begränsat till visst belopp och skall vara täckt med försäkring eller annan ekonomisk garanti. Utan att här gå in på de beräkningsformer som man har internationellt för att räkna fram de olika beloppen, kan vi konstatera att vi i Sverige i fjol fick en uppräkning av ansvarsbeloppen. Det betyder för Sveriges del att innehavaren av en anläggning är ansvarig för ett belopp motsvarande ca 800 milj.kr. för varje olycka. Det betyder i sin tur att innehavaren har då att teckna en försäkring till ett värde av 1 miljard kronor. Det är vad man i dag kan uppnå maximalt med försäkringar. Där har vi en begränsning och en förklaring till att just detta belopp finns angivet. Till detta kommer sedan det ansvar som svenska staten har iklätt sig och som sträcker sig till 3 miljarder kronor för varje olycka. Vid en internationell jämförelse kan vi konstatera att ansvarsbeloppen i Sverige ligger högt. Visserligen sade Martin Olsson i debatten före middagsuppehållet att han kunde peka på något land som hade högre belopp än Sverige. Men trots allt kan vi konstatera att vi i vårt land ligger högt bland de länder som har motsvarande försäkringar inbyggda i systemet. Med detta vill jag inte ha sagt att vi skall slå oss till ro och låta det vara bra med det beslut vi fattade i fjol. Utskottsmajoriteten förväntar sig att regeringen kommer att på det internationella planet arbeta för att få dessa skadeståndsbelopp och garantier uppräknade efter hand som det blir möjligt att uppnå överenskommelser. Det är säkert så att det inte blir någon större vinning om vi ensidigt i Sverige tar på oss skadeståndsbelopp som går utanför de internationella överenskommelserna. Den stora framgången uppnår vi om Sverige internationellt kan åstadkomma bättre bestämmelser i de konventioner som Sverige har att delta i och kan försöka att påverka i det internationella umgänget. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! På grund av att kärnkraftsindustrin inte står för sina kostnader när det gäller att svara för skador som kan uppstå, kan man säga att kärnkraftsindustrin får någon form av positiv särbehandling i vårt land. Som jag nämnde i mitt anförande före middagspausen svarar kärnkraftsindustrin bara för skador som i kronor motsvarar 1 90 av vad man räknar med att Tjernobylolyckan har kostat. Det stämmer inte med marknadsekonomin att vissa verksamheter skall slippa att svara för sina verkliga kostnader. Det är även ur energipolitisk synpunkt fel att kärnkraftsindustrin blir subventionerad. Det blir svårare för de alternativa energikällorna att hävda sig. Under middagspausen kunde vi höra radions nyhetssändningar. Man rapporterade där att kärnkraftsolyckan i Tjernobyl alltjämt sätter sina spår i Norrland. En tredjedel av de får som slaktas av Norrlands slakteriförening har för höga cesiumhalter, och vi vet att den samiska kulturen nästan har varit hotad av olyckan i Tjernobyl. I dag gäller diskussionen ersättningen. Vi reservanter anser att Sverige skall gå i spetsen när det gäller att försöka nå internationella överenskommelser om att kärnkraftsindustrins ansvar skall öka avsevärt, helst så att det blir ett fullt ansvar. Detta kan kanske ske genom tillägg till de konventioner som redan gäller eller genom att man kommer fram till en ny konvention. Jag tycker inte att Sverige skall hesitera inför de svårigheter som kan föreligga att nå en sådan uppgörelse. Vi har i vårt land gått i spetsen när det gäller att försöka skapa ett ökat miljömedvetande och ta större hänsyn till miljöhotens förutsättningar. Jag tycker att det här är ett område som gränsar till detta, och det överensstämmer mycket väl med svensk tradition att Sverige går i spetsen även i detta fall. Det är synd att socialdemokrater, moderater och folkpartister inte vill vara med på ett riksdagsuttalande i denna fråga.

Herr talman! Allt det som Martin Olsson nyss sade kan jag skriva under på. Det var kloka ord. Däremot vill jag något kommentera det som Rolf Dahlberg sade. I viss mån blir det en repetition av vad jag nämnde före middagsuppehållet. Men en repetition kan vara på sin plats. Rolf Dahlberg sade nämligen att ansvarsbeloppen i Sverige ligger högt internationellt sett. Men tydligen ligger de inte tillräckligt högt. Det högsta ansvarsbeloppet totalt motsvarar 3 Ze av den beräknade kostnaden för olyckan i Tjernobyl enbart i Sovjeunionen. Vidare sade Rolf Dahlberg att det inte är någon större vinning att vi i Sverige tar på oss ett större ekonomiskt ansvar. Men det är klart att det är en stor vinning. Kostnaderna vid en olycka kan ju faktiskt täckas. Om de svenska kärnkraftverken tar fullt ansvar i detta sammanhang, är det fullständigt solklart att det är en vinning i och med att kärnkraften blir så olönsam och omöjlig att fortsätta med att man måste upphöra med användningen av denna. Det ser vi alltså som en mycket stor vinning. Rolf Dahlberg sade också att det är bättre att Sverige arbetar internationellt för större ansvarsbelopp än att ett större ansvar läggs på Sverige. Jag vill då påpeka att vi i miljöpartiet vill att Sverige både verkar för detta med större ansvarsbelopp och arbetar internationellt för att det blir lika stora ansvarsbelopp.
Herr talman! Jag tror att vi trots allt är överens om att den viktigaste uppgiften för Sverige är att arbeta internationellt för att åstadkomma förbättringar av de konventioner som regleras internationellt. Men då är att märka att det här är fråga om de länder som i dag deltar i det internationella arbetet. Både Martin Olsson och Elisabet Franzén har nämnt Tjernobylolyckan och följderna av denna. Men här är att beklaga att Sovjetunionen och en rad andra östländer inte deltar i något arbete över huvud taget på detta område. Där har Sverige naturligtvis en viktig uppgift. Det gäller alltså dels att utvidga kretsen av medlemsländer, dels att — om möjligt — se till att ansvarsbeloppen höjs. Men samtidigt får vi i vårt land inte fara fram på ett sådant sätt att vi bryter med de länder som har undertecknat konventionerna. Då skulle vi bara försämra vår egen situation. Den debatt som vi hade förra året visade att en stor majoritet här i kammaren förlitade sig på att Sverige som nation skulle fortsätta att arbeta internationellt på att åstadkomma förbättringar på detta område. Försäkringsgarantierna är oerhört viktiga i detta sammanhang, eftersom det rör sig om så enormt stora belopp. Det handlar ju om belopp i miljardklassen. Här finns det i dag begränsningar för dem som skall teckna försäkringar. Om man skall vara realistisk, måste man ta med detta i bedömningen av hur vi skall agera.
Herr talman! Visst fanns det i fjol en stor majoritet som inte ville göra ett tillkännagivande om att Sverige skulle arbeta internationellt för att åstadkomma förbättringar. Det ser ut att bli så även i år. Men för den skull får man inte avstå från att väcka frågor. Det finns ju många exempel på att det har dröjt länge från det man har väckt frågor till det att det funnits en majoritet. Då det gäller kärnkraften fanns det ju först en stor majoritet för en utbyggnad. Men sedan har man fått majoritet för avveckling. Jag nämnde Tjernobylolyckan därför att det är den enda större olycka som har inträffat i vår närhet. Dessutom finns det vissa beräkningar i det sammanhanget vad gäller kostnaderna. Jag har alltså satt kostnaderna för Tjernobylolyckan i relation till det ansvar som kärnkraftverkens innehavare tar genom försäkringar. Jag kom fram till att det rörde sig om 1 96. Visst finns det länder i Europa som har ett något sämre försäkringsskydd än Sverige. Den aktuella siffran för Sveriges del är nu 800 milj.kr. vad avser ansvarsgränsen. Men Västtyskland ligger, som jag tidigare nämnde, högst med 1,8 miljarder — alltså mer än dubbelt så mycket. Det borde på något sätt vara vägledande för Sverige i arbetet på detta område, i varje fall som ett första litet steg.

Herr talman! Utskottet var inte enigt, Rolf Dahlberg — det framgår också av vår reservation — om att det är bättre att Sverige arbetar internationellt för att åstadkomma förbättringar på detta område. I reservationen säger vi att Sverige skall både självt införa ett högre skadeståndsbelopp och arbeta internationellt. Dessa båda saker är alltså viktiga. Det finns ingenting i utskottets skrivning som stöder påståendet att det skulle strida mot de internationella konventionerna att Sverige går i spetsen och ensidigt, åtminstone till att börja med, inför ett större skadeståndsansvar än de andra länderna har för att sedan arbeta på att de andra gör likadant.

Herr talman!

Det ärende som vi debatterar här i dag har sitt direkta ursprung i atombomberna över Hiroshima och Nagasaki år 1945. Från detta år och fram till 1953 försökte USA att hävda sitt monopol på kärnvapenområdet och hemlighålla allt som hade med kärnenergi att göra. 1953 insåg man att man hade misslyckats med detta. Sovjet hade då redan sprängt sin första atombomb. Den 8 december 1953 höll president Eisenhower sitt berömda tal i FN som sammanfattades med orden ”atoms for peace”, atomer för fred. Han framförde sitt förslag att kärnenergin från att ha varit ett dödligt hot skulle bli en outsinlig energikälla, till välsignelse för mänskligheten. Att denna energi enbart skulle användas för fredliga ändamål skulle FN övervaka genom ett nytt organ, International Atomic Energy Agency . Naturligtvis skulle de dåvarande kärnvapenmakterna behålla sitt kärnvapenmonopol. Men samtidigt skulle de förhindra spridning av denna teknik till andra. Den civila kärnenergianvändningen däremot skulle kärnvapenmakterna på alla sätt främja. Idéerna möttes med entusiasm, särskilt från de länder som tidigare hade varit utestängda från kunskapen om kärnenergin — bl.a. Sverige. Kunskaperna började också att flöda. Sverige hade två intressen. Det gällde då dels en egen atombomb, dels en egen s.k. civil, fredlig, kärnenergi. 1956 var Sverige färdigt med sitt program för en blågul atom. Beslut fattades om bildandet av AB Atomenergi och byggandet av den första reaktorn, Adam, som så småningom kom att placeras i Ågesta. Internationella konferenser avlöste varandra. Att spara på energi blev plötsligt inaktuellt. Oljan flödade och blev allt billigare. Kärnkraften väntade runt hörnet med så billig energi att det förmodligen skulle vara onödigt att skicka ut elräkningar. Det var under denna euforiska yra som det första fördraget om skadeståndsansvar på atomenergins område slöts i Paris år 1960. Detta har sedan blivit normbildande för det ansvar som kärnenergibolagen resp. staterna skall ikläda sig vid kärnkraftsolyckor. Enligt den svenska atomansvarighetslagen har man gått något längre än vad konventionen kräver, vilket visar att det inte kan finnas några svårigheter att gå ännu längre. Sverige kräver sålunda att reaktorinnehavaren skall kunna betala upp till 800 milj.kr. i skadestånd vid kärnkraftshaveri. Staten ikläder sig sedan ett ansvar så, att Prot. 1988/89:104 det totala beloppet uppgår till 3 000 milj.kr. 26 april 1989 Av utskottets redogörelse framgår att det skadeståndsansvar som Sverige har iklätt sig är högre än det maximala belopp som krävs enligt Pariskonven | tionens senaste skrivning. Utskottets påstående att en enskild stat skulle vara | förhindrad att i sina egna lagar fastställa högre ansvarighetsbelopp än | konventionens minimibelopp ter sig därför för mig helt otroligt. Jag kommer inte att tro på detta förrän utskottet presenterat en vattentät bevisning för sitt påstående. Reservanterna har inhämtat information som tyder på att utskottsmajoriteten i detta fall bär falskt vittnesbörd. Utskottet använder sig också av det förrädiska ordet torde: ”det torde inte vara förenligt med Pariskonventionen att ålägga anläggningsinnehavaren ett obegränsat ansvar”. Om detta är sant, torde det vara ett av de mera uppseendeväckande fenomenen i internationell rätt. Det vore mycket egendomligt om avtalsslutande parter förbjöd varandra att ålägga privata företag att fullt ut ersätta den skada som de eventuellt vållar. Om så verkligen skulle vara fallet, borde Sverige verkligen omedelbart frånträda denna egendomliga konvention. Att vara ansluten till en konvention som ålägger landet sådana orimliga förbud är en kränkning av vår nationella självbestämmanderätt. Jag vägrar att tro att utskottet har tolkat konventionen rätt. Vad vi vet i dag är följande. Kärnkraftsbolagen ersätter genom försäkringar skador upp till ca 800 miljoner svenska kronor. Svenska staten fyller sedan på upp till 3 000 miljoner svenska kronor. Haveriet i Harrisburg kostar minst 7 000 milj.kr. att röja upp — en verksamhet som tar minst 15 år, om man lyckas med den. Verksamheten är ju ännu inte avslutad. Haveriet i Tjernobyl kommer enligt uppgift att kosta den ryska nationen ca 100 000 miljoner svenska kronor. Mot denna bakgrund är det oansvarigt att bibehålla de ersättningsbelopp som atomansvarighetslagen stipulerar. Det kan i detta sammanhang vara värt att notera att exempelvis OKG i sitt bokslut 1987 redovisade ett eget kapital på 382 milj.kr., vilket alltså är vad detta bolag anser sig vara värt. I årets bokslut redovisar man en förlust i verksamheten. Det är uteslutet att företagen utan försäkringsskydd skulle kunna ersätta ens en liten bråkdel av möjliga skadeståndsbelopp. Det är säkert också så, att försäkringsväsendet inte är intresserat av att erbjuda försäkringar av den storleksordning som det här är fråga om. Om så inte är möjligt finns det naturligtvis en teoretisk möjlighet för staten att ta över ansvaret. Det förutsätter då, om staten skall ikläda sig ansvar upp till 100 miljarder kronor eller kanske mer, att man anser att verksamheten är oerhört samhällsnyttig. Herr talman! Detta är en moralisk fråga. Det är oacceptabelt att i landet bedriva en verksamhet med mycket stora risker — även om sannolikheten för att risken skall materialiseras är liten — utan att medborgarna har ett fullgott skydd för dessa risker. Det är väl ändå inte utskottets mening att kärnkraftshaverier skall likställas med vad som i försäkringsrätten kallas ”act of God”, eller på vårt något mer sekulariserade språk: naturkatastrof? Enligt min mening finns det tre möjliga val när det gäller denna fråga. Antingen tar reaktorinnehavaren det fulla ansvaret på minst 100 miljarder svenska kronor, eller också anser staten verksamheten så värdefull att den 117 Prot. 1988/89: 104 övertar detta ansvar — ett ansvar som svarar mot en sjättedel av den svenska 26 april 1989 statsskulden, så det är ju inte helt omöjligt att staten skulle kunna ikläda sig SS GH ettsådant ansvar.

Om utskottets företrädare inte är villig att svara på detta kommer vi — åtminstone från miljöpartiets sida — att förfölja honom till dess vi får ett svar. Miljöpartiet förväntar sig av Sveriges riksdag att den tar det fulla ansvaret för de verksamheter som den, genom de lagar den har stiftat, accepterar. Om man inte vill ta detta ansvar skall riksdagen se till att dessa verksamheter omgående stoppas, dvs. i detta fall avveckla kärnkraften. Bortsett från det som vi just nu diskuterar finns det flera moraliska skäl som är alldeles tillräckliga för att avveckla kärnkraften, nämligen uranbrytningens mänskliga och ekologiska konsekvenser, det intima sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen samt de oöverskådliga riskerna med det nukleära avfallet. Även om riksdagen skulle bifalla vårt förslag om en kärnkraftsavveckling på tre år, krävs det att man fram till dess att den sista reaktorn är stoppad tar det fulla ansvaret för eventuella kärnkraftskatastrofer. Sådana kan ju faktiskt inträffa under avvecklingstiden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen. Till Rolf Dahlberg vill jag säga att majoriteten föreställer sig att regeringen kommer att arbeta internationellt med denna fråga, vilket i och för sig är bra.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

Tyvärr kan det här inte bli fråga om ett fullt ansvar. Avfallsproblematiken kommer att bestå i tusentals år framåt. Vi har inte ens diskuterat hur man skall garantera sig emot framtida olyckor när det gäller avfallet. Det går inte att i dag föreställa sig vad detta avfall kan förorsaka om 100 eller 200 år. I detta perspektiv är vi många som är medvetna om att det bästa 118 naturligtvis vore att vi aldrig hade infört kärnkraften, vare sig i Sverige eller någon annanstans. Men nu har vi den och det minsta vi riksdagsledamöter Prot. 1988/89:104 kan göra är att se till att kärnkraftsindustrin får ta ansvar för sin verksamhet. 26 april 1989 Naturligtvis inser också jag att om den skulle göra det, skulle det leda till så HH höga kostnader, att man med all sannolikhet skulle anse verksamheten Tntocksengar bostads. olönsam. En positiv effekt av detta kan ju inte bli annat än att kärnkraften rede avvecklas snabbare än man har tänkt sig. Det är också en anledning till att arbeta för att tvinga kärnkraftsindustrin att ta ansvar. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! En av de viktigaste förutsättningarna för att vi alla skall kunna fungera ute i samhällslivet och i en gemenskap är tillgången på bra bostäder. Folkpartiet har därför under åtskilliga år arbetat för en bättre bostadspolitik. Vi anser att de nuvarande byråkratiska och reglerande inslagen i bostadspolitiken måste minska. Att det råder brist på bostäder hänger samman med nedtrappningen av bostadsbyggandet men också med trögheten på marknaden, som i sin tur leder till ett ineffektivt utnyttjande av bostäder, t.ex. vad gäller bostadsrätten. Bostadsrätten är enligt många bostadskonsumenter en bra form av boende, och folkpartiet delar den uppfattningen. Bostadsrättsägaren ställer upp med ett gemensamt ansvarstagande för föreningens angelägenheter, och en konsekvens av detta är att boendekostnaderna ofta blir lägre för bostadsrättsägarna än för andra boende med hyresrätt, därför att man hjälps åt med skötsel och annat — man bjuder på sitt arbete. Därför borde samhället uppmuntra bostadsrättsägandet i stället för att sätta käppar i hjulen. Möjligheterna att bilda bostadsrättsföreningar har tvärtom på olika sätt försämrats av regeringen, senast genom riksdagens beslut att stoppa räntebidragen när allmännyttiga fastigheter säljs till hyresgästerna. Den borgerliga regeringen försökte på sin tid att i stället underlätta möjligheten att bilda bostadsrättsförening, vilket den socialdemokratiska regeringen sedan stoppade.

Vår uppfattning är att den enskilde bostadskonsumenten därigenom bättre skulle kunna finansiera sitt boende. Möjlighet att göra inteckning gäller ju för egnahemsoch villaboende — varför inte för 119 bostadsrätt? Det skulle framför allt kunna underlätta en övergång från hyresrätt till bostadsrätt — men det kanske inte är önskvärt i ett socialdemokratiskt samhälle? Vii folkpartiet anser att de boendes önskemål på allt sätt bör uppmuntras. Det måste vara utgångspunkten för en sund bostadspolitik. Valfriheten måste öka, och staten skall inte genom ekonomiska styrmedel eller administrativa regleringar gynna vissa och missgynna andra upplåtelseformer, vilket i dag sker. Vi skall inte tala om den orättvisa behandlingen av Svenska bostadsrättsföreningars centralorganisation, som vi hade en debatt om för en tid sedan. Utskottsmajoriteten säger i lagutskottets betänkande att det saknas möjlighet att göra inteckning i bostadsrätt och nöjer sig tydligen med den nuvarande tingens ordning, även om man hänvisar till att bostadsrätter kan användas som pantobjekt. Men frågan tränger ändå på: Varför kan inte de två boendeformerna egnahemsboende och bostadsrättsboende ges likvärdiga villkor, dvs. möjlighet till inteckning? Var finns logiken? Det skulle ge fler människor, framför allt unga människor, möjlighet till ett bra boende, skapa större rörlighet på fastighetsmarknaden och innebära betydligt lägre boendekostnader. Förslaget om en författningsändring med innebörd att inteckning av bostadsrätt kan införas är lika aktuellt i år som tidigare år då frågan har förts fram till avgörande i riksdagen. Jag yrkar därför bifall till reservationen till lagutskottets betänkande 24.

Herr talman! Lagutskottets betänkande LU24 handlar om inteckning av bostadsrätt, som Ulla Orring sade. Det är inte något nytt ärende, som vi också har hört, utan det återkommer år efter år, senast våren 1988. Utskottsmajoriteten har tidigare avstyrkt motioner i ärendet, och det har vi gjort därför att utvecklingen har visat att bostadsrätt anses vara en god säkerhet. Vi socialdemokrater är inte, som Ulla Orring sade, inne på tanken att låta vissa människor komma i en sämre situation än andra, utan vi vill självfallet att människor skall ha frihet att välja boende. I detta sammanhang har vi tidigare inte tyckt att det har varit angeläget att tillstyrka detta motionsyrkande, och vi har samma uppfattning i år. Vi har tittat noga på detta och har funnit att utvecklingen har gått därhän att bostadsrätt numera betraktas som en mycket god och av långivarna allmänt accepterad säkerhet för lån till bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsköpare. Det finns alltså inte någon anledning att ändra uppfattningen från tidigare år. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan och avslag på motion L505 och reservationen till betänkandet.
Herr talman! Det är sant, som Gunnar Thollander säger, att denna fråga inte är ny, men den är inte sämre för det. Om man vill ha en förändring måste man arbeta på det sättet att man tar upp ett förslag tills det slutgiltigt kan bifallas av majoriteten. Gunnar Thollander och jag borde kunna vara överens om att det finns så många krissymptom inom bostadsmarknaden för närvarande att vi gemensamt skulle försöka arbeta bort de regleringar som hindrar en större rörlighet på bostadsmarknaden. På så sätt kan unga människor beredas möjligheter att komma över en bostadsrätt, genom att det går att göra inteckningar i bostadsrätten. Det förhållandet råder inte i dag. I utskottsbetänkandet kan man mellan raderna läsa att den utredare som har tillsatts för att se över bostadsrättslagen inte fick i uppgift att ta upp frågan om möjligheten att göra inteckning i bostadsrätt, och det beklagar jag mycket. Denna fråga är mycket angelägen, och jag beklagar att socialdemokraterna har den rigida inställningen just till ägandet av bostadsrätt.
Herr talman! Jag tänkte just nämna den utredare som tillkallades 1986, och som presenterade ett betänkande i januari i år om översyn av bostadsrättslagen. Precis som Ulla Orring sade fanns inte frågan om inteckning i bostadsrätt med i direktiven. Det stod nämligen att frågor om bostadsrätt i vilka klara ställningstaganden nyligen gjorts av riksdagen inte skulle vara med. En av de frågor där ett klart ställningstagande gjorts gällde just inteckning i bostadsrätt. Jag tycker inte att vi behöver ta åt oss av påståendet att vi är rigida. Jag anser i alla fall att en bostadsrätt i detta sammanhang är en fullgod säkerhet.
Herr talman! Det finns bevis på att den socialdemokratiska regeringen inte har varit särskilt förtjust i bostadsrättsägandet. Från förre bostadsministern kom ett förslag om att en form av hembud skulle råda för HSB, Riksbyggen och andra bostadsrätter. Jag konstaterar att vi har olika uppfattningar i denna fråga. För min och de borgerliga partiernas del bör bostadsrättsägandet uppmuntras och inte förhindras.

Herr talman! Fotografer hör precis som konstnärer, regissörer och koreografer till dem som skapar i samhället. Det tror jag att de flesta håller med om. Tillsammans med kulturarbetare av olika slag deltar de i tillblivelsen av filmer. Men sedan 1960 skyddas alltså fotografernas rättigheter i en speciell fotolag, medan de övriga som skapar det konstnärliga verket, dvs. filmen, skyddas av upphovsrättslagen. Vi i folkpartiet tycker att det är principiellt fel att fotograferna inte redan är integrerade i upphovsrättslagen. De hör ju naturligt till bildkonstnärskollektivet. Det är mycket som ryms inom begreppen litterära och konstnärliga verk. Inom kort föreslås att också datorprogram skall räknas dit. Upphovsman får då skydd i upphovsrättslagen. Det är synnerligen olyckligt att särbehandla fotograferna. Deras verk riskerar nu att få ett godtyckligt skydd. Utanför Norden är fotograferna i regel integrerade. Det är de även på Island. I Danmark finns ett förslag till en fullständig integrering. Herr talman! Flera skäl talar för att fotograferna i Sverige får sitt skydd i upphovsrättslagen. Bl.a. bör deras alster lagtekniskt behandlas precis som alla andra alster av skapande verksamhet. Likaså skulle vissa gränsdragningsproblem undvikas och samstämmigheten mellan kulturpolitik och immaterialrätt bli bättre. En upphovsrättsutredning pågår visserligen sedan 1976. Enligt kommitté berättelsen för 1989 skall den ha slutfört sitt arbete 1990. Vi vet att utredningen överväger även fotorätten. Men vi i folkpartiet anser det vara självklart att vi skall ange vår ståndpunkt till den sittande utredningen, för att undvika oklarheter. Det är också enligt vår mening bra för utredningen att den får en klar signal från riksdagen om inställningen till integrering av just fotografers rättigheter i upphovsrättslagen. Därför yrkar jag bifall till reservationen till lagutskottets betänkande nr 26.

Herr talman! Som Lola Björkquist redovisade skyddar vi litterära och konstnärliga verk genom upphovsrättslagen. Den lagen gäller alltså inte fotografier, utan fotografier skyddas av en särskild lag. Rent allmänt kan man säga — jag håller med Lola Björkquist på den punkten — att den lagen ger ett svagare skydd. Fotograferna har inte samma skydd som övriga som utövar litterär eller konstnärlig verksamhet. Ett exempel på en sådan skillnad mellan lagarna är att fotografer måste få sina verk klassade som konstnärliga eller vetenskapliga för att få den skyddstid på 50 år som gäller i upphovsrättslagen. I annat fall är skyddet ofta kortare än 25 år. De här olikheterna i lagstiftningen har länge gett upphov till ett förståeligt missnöje hos fotograferna. Därför har den sittande upphovsrättsutredningen fått direktiv och arbetar för fullt med att utreda möjlighe terna att stärka skyddet för fotografers verk. Utskottet har kunskap om att utredningen precis nu arbetar med de här frågorna. Arbetet har kommit så långt att utredningen räknar med att inom bara några månader ta ställning till frågorna. Att riksdagen i det läget, som folkpartiet föreslår, skulle gå in och göra ett uttalande till utredningen, som är inne i slutskedet av sitt arbete, har utskottsmajoriteten funnit olämpligt. Jag tror rent allmänt att riksdagen skall vara försiktig och sparsam med att göra uttalanden när det inte är nödvändigt. Det är viktigare att regeringen får signaler från riksdagen när riksdagen verkligen vill ha fram ett budskap till regeringen. Skulle vi i tid och otid sända signaler till regeringen, som skulle vidarebefordra dem till olika utredningar som vi vet arbetar med frågorna, tror jag att det skulle avtrubba och minska respekten för riksdagen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan och avslag på den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Den här frågan är inte så där alldeles enkel, det vet alla som har tittat litet närmare på den. Fotografer arbetar på olika håll i samhället. Många är egna företagare, många arbetar med rent konstnärlig fotografering, andra — och väldigt många — är anställda hos arbetsgivare som de tar fram bilder till. Det är inte så enkelt att man omedelbart kan påstå att fotograferna tillförsäkras all rättvisa, om de bara kommer in under upphovsrättslagen. Det är ju därför man har tillsatt den utredning som arbetar med bl.a. denna fråga. Utredningen har många fler frågor att syssla med, som bekant, men just nu arbetar den intensivt med att åstadkomma en lämplig lagstiftning när det gäller fotografers rättigheter till sina verk. Att då gå in och diktera för utredningen, skicka meddelanden från riksdagen om hur vi vill ha det, är för det första mycket ovanligt, och för det andra tycker jag att det är direkt olämpligt. Hur skall vi då reagera, om det inte kommer ett bra förslag från utredningen? säger Lola Björkquist. Då får naturligtvis alla som tillhör den här kammaren återkomma med motioner och krav på hur de vill ordna rättsskyddet för fotografer. Det är min personliga övertygelse och lagutskottets majoritets övertygelse att den utredning som nu arbetar kommer att lösa de uppgifter som förelagts den. Med det, herr talman, vill jag återigen yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Just därför att det kan vara så komplicerade frågor att lösa är det ju bra om utredningen får veta vilken inriktning som kan vara den lämpligaste att arbeta med. På så vis får man också snabbare ett skydd för fotograferna, för det är det de vill ha.

Herr talman! Det är oerhört svårt att förstå folkpartiets resonemang i den här frågan. När vi är överens om att det är en komplicerad fråga, som man har tillsatt en utredning för, vilken nu arbetar för fullt, då skulle vi helt plötsligt visa på att en viss lagstiftning är den bästa. Det måste väl vara bättre att vi återkommer när vi har fått se vad utredningen kommer fram till. När vi har värderat utredningsresultatet, kan vi säga att vi inte tycker att utredningen har lyckats — om det nu är detta vi tycker. Då är det läge för att återkomma i frågan. Att riksdagen så att säga i förväg tar ställning i en mycket komplicerad fråga är ytterligt ovanligt. Det hör inte till vanligheterna att någon över huvud taget kräver av riksdagens ledamöter att de skall ta ställning på ett sådant underlag som det vi har i dag. Folkpartiets agerande i den här frågan förvånar mig verkligen.
Herr talman! Nästan ingenting är enkelt här i världen, det håller jag med Rolf Dahlberg om. Det är inte heller så vanligt att riksdagen tydligt anger målet för var en utredning skall landa. Jag tycker att det är litet olyckligt att motionärerna har formulerat sig som de har gjort, men eftersom vi i vpk i princip delar uppfattningen att det finns goda skäl för att fotografers verk, som framställs i konstnärligt syfte, skall jämställas med andra bildkonstverk med avseende på upphovsrätten, vill jag med dessa få ord yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om fotografernas rättigheter är komplicerad. När vi behandlade den i utskottet kunde jag inte ta ställning, och vid voteringen avstod jag från att rösta. Men efter att ha tänkt mera har jag kommit fram till ett ställningstagande. Jag ville inte stödja folkpartiets reservation då, men jag tycker att det är viktigt att fotograferna får ett bättre skydd för sina rättigheter. Å andra sidan pågår upphovsrättsutredningen, och man säger att ett betänkande är på väg och kommer under 1990. Jag vet dock att det har sagts att det skulle vara klart hösten 1988 och även tidigare, och fotograferna väntar. Utredningen har alltså dröjt. Jag skulle vilja skynda på den genom att säga att fotograferna skall ha sina rättigheter med i upphovsrättslagen. Emellertid är det inte så enkelt längre med fotografier att de bara är framställda på silverplåt, utan det kommer fram en mängd nya tekniker som fotograferna använder, datortekniker och annat. Det finns också blandtekniker. Allt Prot. 1988/89:104 detta måste skyddas i en ny lag, och det finns inte underlag för det i dag. — 26 april 1989 För att kunna stifta en ny lag behövs det en utredning, och då går det trots . : . K or allt fortare att vänta på att den sittande utredningen skall bli färdig. Därför Vissa sekretessfråg: a än : rörande skyddet för enstår jag i dag bakom utskottets ställningstagande och avvaktar utredningen. å Ne skilds personliga för Det gäller dock inte hela miljöpartigruppen, så en stor del av de övriga ökord & iz é i hållanden m.m. miljöpartisterna kommer att rösta för folkpartiets reservation. Överläggningen var härmed avslutad.

Herr talman! I den proposition som regeringen lade fram om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet kom det största intresset att ägnas åt frågan om sekretessbeläggning av bibliotekens låntagarregister. Det intresset 125 gjorde att den frågan inte kom med bland dem som tas upp i det här betänkandet; den återkommer så småningom på riksdagens bord. Vi behandlar nu några andra frågor, som i och för sig inte är ointressanta, men jag kommer, herr talman, inte att utnyttja hela min taletid för det här — har betänkandet legat på kammarens bord nu i åtta plenidagar borde det vid det här laget vara inläst. Jag skall bara kortfattat beröra de reservationer där centerpartisterna finns med. Vi menar att man bör gå vidare med en översyn av sekretessen på skolväsendets område; man skall inte stanna vid det förhållandet att regeringen nu har avslagit en skrivelse från Psykologförbundet om sekretess. Sekretesslagstiftningen är ett komplicerat område där olika s.k. myndigheter är inblandade: Lärarna har en sekretessregel, psykologer och kuratorer en annan, och skolsköterska och skolläkare en tredje. Dessa olika sekretessregler är olika stränga. Vi har från centerpartiet godtagit att man inte gör den reglering som psykologerna kräver, men vi menar att man måste fortsätta utredningsarbetet — elever som kommit snett eller som är på väg att komma snett i samhället behöver så mycket hjälp och stöd. Föräldrarna, skolan, andra myndigheter och polis bör kunna samverka för den unges bästa. När vi nu i reservation 2 yrkar att man skall gå vidare vill vi göra det med anledning av den utredning som riksdagen tidigare har uttalat sig för. Det gäller då sekretess mellan myndigheter på hälsooch sjukvårdens område. Eftersom reglerna när det gäller skolhälsovården anknyter till detta tycker vi att det är ett lämpligt utredningssammanhang att ta upp detta i. Jag övergår därefter till sekretess i vissa särskilda fall. Det gäller då namnändringar, men det gäller också skyddet för kvinnor som utsätts för misshandel eller trakasserier. Här har riksdagen vid tidigare tillfällen varit beredd att vidta åtgärder såsom besöksförbud och att tillåta beslut om sekretess i namnärenden, men då inträder den mycket märkliga situationen att detta icke är heltäckande. Först fattar man ett beslut till skydd för dessa utsatta kvinnor, men sedan är man inte beredd att fullfölja det. Man låter den sekretessen verka på bara vissa områden. I detta kan vi inte se vare sig logik eller konsekvens. Jag har i princip samma fråga till Olle Svensson som Elisabeth Fleetwood hade: Hur kan man försvara det? Man ger med ena handen men tar tillbaka med den andra. Det är inte särskilt meningsfullt. I det sammanhanget talar man om sekretesskydd i vissa register. I ett särskilt yttrande har Bertil Fiskesjö och Rosa Östh tagit upp något som vi aktualiserat i en motion, nämligen att man också i administrationen i övrigt skall kunna vidareföra den här sekretessen. Det har förekommit upprörande fall— jag kan inte relatera dem här — där ett sådant sekretesskydd hade kunnat vara till hjälp för en enskild person. Vi menar från centerns sida — vi får säkert anledning att återkomma till det — att har man fått den vidgade sekretessen för att man inte skall bli förföljd skall den slå igenom även i administrationen i Övrigt, exempelvis inom arbetsmarknadsutbildning eller vad det nu kan vara för verksamhet. Slutligen, herr talman, skall jag bara nämna varför vi har reserverat oss för sekretess inom kommundelsnämnder m.m. , trots att utskottet pekar på att en kommitté redan arbetar med det här. Det är 1988 års kommunallagskom mitté, som jag själv råkar vara ledamot av. Vi har i det här sammanhanget Prot. 1988/89: 104 knutit det till den utredning som gäller sekretess på hälsooch sjukvårdens 26 april 1989 område. Vi menar att det är mycket komplicerat, och kommunallagsutred ä äär ge z z 3 Vissa sekretessfrågor ningens uppgift är inte att gå igenom sjukvårdssekretessen i någon vidare rörande skyddet för enmening. Därför har vi reserverat oss på den punkten. skilds personliga för Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 2,4 och 5 och — jållanden m.m. i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tänkte beröra två frågor i det här betänkandet och även ta tillfället i akt att försöka besvara de frågor som Elisabeth Fleetwood och Bengt Kindbom ställde. Det finns en vpkoch miljöpartireservation till betänkandet, och den gäller sekretessreglerna för den skolpsykologiska verksamheten. Det är en gammal hjärtefråga för Psykologförbundet att kunna arbeta under samma sekretessbestämmelser som skolhälsovården. Jag tror inte att det här är fråga om en prestigekamp utan att det är ett reellt yrkesmässigt behov som ligger bakom den begäran som förts fram av Psykologförbundet och som vi sedan har ställt oss bakom. I kontakten med psykolog kommer det fram så känsliga och intima uppgifter om barns och familjers levnadsförhållanden att den som lämnar de uppgifterna måste kunna vara absolut säker på att de inte förs vidare till någon som man inte vill att de skall föras vidare till. Man skall alltså i absolut förtroende kunna vända sig till skolpsykologen, om skolpsykologens arbete i väsentliga avseenden skall kunna vara meningsfullt. Det har anförts invändningar mot Psykologförbundets och psykologernas krav om att skärpt sekretess för den skolpsykologiska verksamheten skulle medföra samarbetssvårigheter mellan psykologerna och lärare och annan personal inom skolan. Det finns förvisso samarbetssvårigheter inom skolans område, men de beror i mycket liten grad på de sekretessbestämmelser som finns, och de kommer knappast att öka om sekretessen skärps för psykologerna.

Med dessa få ord vill jag yrka bifall till reservation nr 1 till betänkandet. Sedan till den andra, ytterst viktiga frågan. Det är den som berör skyddet för enskild. I propositionen finns ett förslag till ändring i sekretesslagen. Vi tycker det är bra att det kommer nya bestämmelser för sekretess om enskilds personliga förhållanden. Det sägs i utskottets majoritetsskrivning att man, trots att det finns en ny lagstiftning som är endast ett år gammal på området, redan nu kan konstatera att lagstiftningen inte har varit tillräcklig utan att det finns ett behov av ökad sekretess på området. Utskottsmajoriteten förutsätter att frågan tas upp till förnyade överväganden, och att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av sina överväganden. Jag kan inte finna annat än att om det i den här delen finns en skillnad mellan majoritetens och reservanternas uppfattning, så är den 127 skillnaden hårfin. Jag menar att det i sak inte finns någon skillnad. Den övriga diskussionen har gällt de motsättningar som finns mellan majoriteten och minoriteten i utskottet när det gäller frågan om hur lätt det skall vara att byta personnummer. Utskottsmajoriteten konstaterar i sin skrivning — bl.a. med hänvisning till en frågedebatt i riksdagen den 4 februari 1988 i vilken Kjell-Olof Feldt var inblandad — att det finns möjlighet att byta personnummer och att finansministern var beredd att medverka till att personnummerbyte skulle kunna ske. Reservanterna säger att detta endast har skett i några enstaka fall. Men om jag har förstått det hela rätt är det just detta som är avsikten. Personnummerbyte skall bara ske i några enstaka fall. Det kan väl inte vara reservanternas avsikt att människor i stor omfattning, kvinnor och män som är förföljda och trakasserade, skall lösa dessa problem genom att byta personnummer och identitet? Även om man byter personnummer kan man inte skapa ett absolut skydd. Om man är mycket enträgen går det ändå att leta upp ett offer. Vi i vpk menar att det krävs andra åtgärder från samhällets sida. Samhället skall givetvis garantera ett skydd för kvinnor, barn och för övriga som har behov av detta. För detta ändamål har staten tillgång till en apparat — polis och andra myndigheter — som skall genomdriva detta. Vpk:s uppfattning är att det skall vara möjligt att byta identitet, men att detta endast skall ske i undantagsfall. Vi anser därför att reservation 4 får betraktas mer som en okynnesreservation.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

Herr talman! För att undvika misstag och missuppfattningar kommer vi i vpk att vidhålla den mening som vi hade i utskottet.

Herr talman! I kväll behandlas två betänkanden som ganska ordentligt berör den enskilda människan. Det är dels fråga om det betänkande vi nu behandlar, KU2S, dels betänkande KU28 om datafrågor som kommer att behandlas senare i dag. Det är för miljöpartiets del avgörande att det skapas ett skydd för den enskilda människan. När jag hör det som Rolf L Nilson säger blir jag deprimerad. Vi har i detta land personnummer, som medför avsevärda nackdelar för den enskilda människan. De skapar möjligheter till samkörning, försäljning av uppgifter och identifiering av personer. Det som alldeles nyss diskuterades, och som tas upp i reservation 4, är en av personnumrens nackdelar. Man kan lätt söka upp personer och t.ex. trakassera kvinnor. Det borde då också vara samhällets skyldighet att erbjuda utbyte av personnummer. Det borde vara en självklarhet. Jag begriper inte hur vpk kan försvara sitt ställningstagande. Det borde vara fullkomligt naturligt att mildra konsekvenserna av personnummeranvändningen. Alla personer som är förföljda borde få tillstånd att byta personnummer. Det borde vara rimligt att ge förföljda kvinnor och andra det skydd de kan få. Vi har ju själva skapat detta system för registrering som medför att man kan finna människor så lätt. Så till de övriga reservationerna. Vi menar att det är rimligt att uppgifter till skolpsykolog får samma sekretesskydd som inom elevhälsovården. Det är också rimligt att det sker en översyn av den totala sekretessen på skolområdet. Vi menar också att det är rimligt att uppgifterna som lämnas till kuratorer m.fl. inom AMU-verksamheten får ett likartat sekretesskydd. Jag vill härmed, herr talman, yrka bifall till de reservationer där miljöpartister finns med som undertecknare.
Herr talman! Jag tycker det är tråkigt att jag skall medverka till att göra Claes Roxbergh deprimerad, men jag tycker å andra sidan att Claes | Roxbergh uttrycker sig ganska slarvigt och dessutom ganska farligt. Han kan med sitt anförande bidra till att sprida en sorts övertro på hemlighetsmakeri, att man kan trolla bort angelägna samhällsproblem genom att byta eller eventuellt avskaffa personnummer. I den här frågan tycker jag att Elisabeth Fleetwood argumenterar mer genomtänkt och sakligt.

Herr talman! Jag kan inte komma ifrån att vi trots allt har byggt upp ett samhälle, som är baserat på datasystem och personnummer. Det är faktiskt detta system som möjliggör att man kan finna människor så lätt. Vi måste vidta åtgärder mot detta. Ett sätt är att underlätta byte av personnummer. Ett annat sätt är att bryta ned de stora dataregistren. Ytterligare ett sätt är att inte sälja uppgifter, vilket vi kommer in på i det senare betänkandet. Jag finner det alarmerande att vpk väljer en lättvindig linje. Man väljer inte att stödja det mest radikala alternativet, som jag anser att reservationen står för.
Herr talman! Det låter på Claes Roxberghs argumentation som om han försvarar en annan reservation än den som finns i trycket. Det hade varit lättare att polemisera mot honom, om det hade funnits en miljöpartireservation, som uttrycker de uppfattningar som han uttrycker här, i stället för en med de borgerliga gemensam reservation, som — jag vidhåller det — enbart hårfint skiljer sig från utskottsmajoritetens skrivning. Det finns alltså i reservationen inga krav på avskaffande av personnummer. De motioner som reservationen vill bifalla talar just om att man i undantagsfall skall kunna byta personnummer.
Herr talman! Miljöpartiets uppfattning är naturligtvis betydligt mer radikal än den här reservationen — så till vida har Rolf L Nilson rätt. Men vi har valt att stödja reservationen därför att vi uppfattar att den går längre än utskottets skrivning. Där står: ”Enligt utskottet bör den förordade översynen även avse” frågan om byte av personnummer, och det uppfattar vi som en möjlighet till en stärkning av rätten att byta personnummer.

Herr talman! Det förhåller sig så att detta ärende har vandrat fram och tillbaka på föredragningslistan, och Ulla Pettersson som skulle ha företrätt oss är tyvärr inte här. Då får väl utskottets ordförande träda till. Jag vill bara kommentera de reservationer som finns, men jag vill ändå också nämna att det i propositionen fanns förslag till fem olika ändringar av sekretesslagen och att det behandlades tre framställningar om ändringar. Vi återkommer alltså, som Bengt Kindbom var inne på, till det som rör uppgifter i bibliotekens låntagarregister. Där går utskottet fram med en lagrådsremiss, som redan nu är i stort sett klar, med förslag till en ny sekretessbestämmelse. Det är utskottets avsikt att slutbehandla frågan under maj månad. Den första reservationen gäller sekretesskydd för uppgifter hos skolpsykolog. Jag har, jämte någon annan ledamot av utskottet, diskuterat den frågan med företrädare för Sveriges Psykologförbund. I och för sig tycker jag att de har stort intresse för de här frågorna, och jag förstår mycket av deras resonemang. Men ändå, efter att ha tänkt närmare på detta, tycker jag att man kan ställa sig bakom de utförliga skäl som ges i propositionen för bedömningen att man bör vara försiktig med att skärpa lagstiftningen på det här området. Det är ju en sak som konstitutionsutskottet har all anledning att verka för. Offentlighet är huvudregeln för oss, och sekretess skall bara vara någonting man tillgriper när det anses finnas ett mycket stort behov för detta. Jag menar, gentemot vad som har sagts i den reservationen, att man med nuvarande sekretessbestämmelser har tillräckliga möjligheter att lösa de här frågorna. Det behövs inte någon ytterligare reglering på det området. Det är med hänvisning till detta förhållande som utskottet avstyrker reservationen och de motioner i ärendet som begär en utökad lagstiftning. Jag vill också säga några ord till Bengt Kindbom om den reservation som centerpartiet har avgivit. Man vill ha en bred utredning för att göra en översyn på skolväsendets område gällande sekretessen internt inom skolan och mellan skolan och andra myndigheter. Jag menar att man från regeringens sida måste bevaka sekretessintresset men att det inte finns behov av en så här stor utredning — jag tror att det ofta är mer till skada än till gagn. Det blir en sump som man hänvisar frågor till, och det hindrar aktivt arbete under mellantiden. Däremot har vi från utskottets sida sagt att man bör vara uppmärksam på de här frågorna. I en av motionerna och en av reservationerna — jag tror det är miljöpartiet som stödjer den — diskuteras sekretess för uppgifter inom arbetsmarknadsutbildningen. I propositionen finns olika förslag, men man vill inte gå så långt som miljöpartiet vill. Utskottet avstyrker motionen, som förordar att den socialkurativa verksamheten inom AMU-utbildningen betraktas som en självständig verksamhetsgren i sekretesslagens mening. Jag tillstyrker propositionen även i denna del, och miljöpartiet är ensamt om att ha invändningar på den punkten. Om jag till slut skall säga någonting om den debatt som här har förts om vad man kallar ytterligare ökat sekretesskydd i vissa särskilda fall, vill jag anföra att jag redan föregående gång när jag lyssnade till debatten — jag deltog inte i den — tyckte att den hade litet känslomässiga övertoner. Vi torde vara överens om att vi alla bör skydda dessa kvinnor och att det finns ett stort intresse för att de får skydd. Men här har faktiskt skett en utveckling, som innebär att man nu har större möjligheter än tidigare att skydda dessa förföljda kvinnor. Utskottet erinrar om att fr.o.m. den 1 januari 1988 gäller en skärpning av bestämmelserna om folkbokföringssekretess. Den nya bestämmelsen innebär att uppgifter om enskilds personliga förhållanden, t.ex. namn och hemadress, i vissa fall kan skyddas av bokföringssekretess också när de förekommer i myndighetsregister som endast omfattar ett begränsat urval av befolkningen. När vi sist diskuterade detta lagstiftningsärende, underströk utskottet vikten av att man inom regeringskansliet fortlöpande ägnar frågan största uppmärksamhet. Enligt utskottet kunde inte uteslutas ett behov av ett ytterligare utvidgat sekretesskydd. Utskottet förutsatte att regeringen i så fall skulle vidta nödvändiga åtgärder. Här vill jag helt instämma i vad Rolf L Nilson nyss sade. Utskottet anser — inte utskottets majoritet — att man bör vidta åtgärder på detta område. Hur kan det kallas handlingsförlamning, när utskottet säger att man skall vidta åtgärder? Jag fattar det inte. Det är i stället egendomligt att man skall behöva reservera sig när det finns en så klar skrivning från utskottet. Det verkar egendomligt att man muckar gräl i en fråga där man är överens. Vilka syften kan man ha med detta? Det är ingen handlingsförlamning — det är klara skrivningar. Jag behöver inte upprepa det som Rolf L Nilson citerade. Likaså vill jag gärna understryka vad vi säger i anslutning till ett frågesvar av finansminister Kjell-Olof Feldt. Han sade att han var beredd att medverka till att en enskild, som har utsatts för våld och förföljelse och som inte har fått tillräcklig hjälp genom att uppgift om namn och adress sekretessbelagts i olika myndighetsregister eller genom andra former av stöd, skapar sig en ny identitet genom personnummeroch namnändring. Så står det: ”Utskottet instämmer i finansministerns uttalande.” Varför då misstänkliggöra oss? Vi har ju en klart uttalad uppfattning i de här frågorna! För att undvika att förlänga debatten vill jag med detta yrka bifall till utskottets hemställan i samtliga delar.

Herr talman! Beträffande reservation 2 om fortsatt översyn av sekretessen på skolans område säger Olle Svensson att en sådan skulle förhindra ett aktivt arbete. Min fråga till konstitutionsutskottets ordförande blir då om han hade för avsikt att förhindra ett aktivt arbete, när han klubbade ett Prot. 1988/89:104 majoritetsuttalande om att vi skulle begära den här utredningen hos 26 april 1989 regeringen. Kan det vara så? Jag tror inte det. Vi förhindrar alltså inget Vissa sekretessfrågor arbete när vi kräver att den utredning som utskottet har begärt på hälsooch = fi å Sj 5 SN R rörande skyddet för ensjukvårdsområdet också skall behandla den ytterst viktiga frågan om vi KA GR skilds personliga försekretess på skolans område. R å 5 . hållanden m.m. Olle Svensson säger vidare att det förekommer känslomässiga övertoner i diskussionen om ett vidgat sekretesskydd för kvinnor som är trakasserade eller förföljda. Vi har att gå tillbaka till beslutet om en utvidgning av detta sekretesskydd. I den diskussion som föregick detta beslut framlades förslag om att sekretessbelägga uppgifter i samtliga personregister. Det förslaget avvisades, och man gick inte så långt. Det sägs att det skall ske en utvidgning av sekretessen i vissa register, och man inriktar sig då på register som omfattar ett förhållandevis stort urval av befolkningen. Med stöd därav har man i sekretessförordningen bl.a. sekretessbelagt rikspolisstyrelsens centrala passregister, trafiksäkerhetsverkets biloch körkortsregister samt felparkeringsregister och några andra register. Det är där skillnaden mellan oss finns. Vi säger att ett totalt sekretesskydd måste komma till stånd, om vi vill uppnå det skydd för trakasserade kvinnor som avses. Vad beträffar frågan om personnummer torde ett instämmande i vad som sagts i en interpellationsdebatt här i kammaren ha ett begränsat konstitutionellt värde.
Herr talman! Låt mig först säga till Bengt Kindbom att jag inte talade om den översyn som skall ske på hälsooch sjukvårdsområdet, utan jag talade om hans krav på en parallell översyn på skolväsendets område. Jag ansåg att det kravet gick för långt. Det går nog att ordna den saken på annat sätt utan att företa en så bred översyn. Två saker vill jag vidare säga till både Bengt Kindbom och Elisabeth Fleetwood. Det finns möjligheter att skapa sig en ny identitet genom annat personnummer och namnändring. Det är så jag har tolkat finansministerns yttrande. Om utskottsmajoriteten anklagas för handlingsförlamning, då bör väl denna majoritet ha rätt att tala om vad den har sagt, och den har sagt så här: ”Den nya lagstiftningen har visserligen endast varit i kraft i drygt ett år men den fortsatta utvecklingen synes klart visa att det finns ett behov av ökad sekretess på förevarande område.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 Det är alltså klara verba från utskottsmajoriteten. Tala gärna om det vid den nämnda informationskonferensen för förföljda kvinnor. I fråga om deras situation har vi inga skiljaktiga uppfattningar.
Herr talman! I reservation 2 säger vi att denna översyn bör ske i den utredning som Olle Svensson själv har tillstyrkt tillsättandet av. En sådan översyn kan alltså inte utgöra ett hinder för ett aktivt arbete. Skolhälsovårdens verksamhet är ju så nära förknippad med psykologers och kuratorers arbete. Jag kan således inte finna någon rimlig grund för påståendet att den nämnda översynen skulle bidra till passivitet i lagstiftningsarbetet. Förra gången vi behandlade frågan om sekretess i namnärenden ville vi att man skulle gå längre än man gjorde. När vi på nytt tar upp frågan blir Olle Svensson irriterad, men det kan inte hjälpas. Vi fullföljer ändå diskussionen, då vi anser att det är möjligt att gå längre och att det bör ske så snabbt som möjligt.

Herr talman! Nu tycker jag att vi strider om påvens skägg. Vi vill alltså att regeringen skall ta ad notam vad vi säger i utskottet och vid lämpligt tillfälle och i lämpligt sammanhang aktualisera frågan. Vad gör ni i reservationen? Ni vill skriva till regeringen och be den att göra något. Det är väl det som hela diskussionen handlar om. Varför skall vi strida om det, när vi egentligen är överens?

Herr talman! Riksdagsledamöternas löner blir ibland föremål för ganska populistiska debatter. Den nuvarande ordningen, att riksdagen inte själv avgör den frågan utan löneindex följer vissa statliga tjänstemäns löner, tycker vi i vpk är bra. Det skall väl också konstateras att riksdagslönerna i Sverige inte ligger särskilt högt internationellt. Men viktigare än lönerna är faktiskt att riksdagsledamöterna ges goda arbetsmöjligheter och får sådan service att de verkligen kan leva upp till rollen att vara folkets främsta företrädare. Där återstår en del att göra. Sett i det här sammanhanget är naturligtvis inte förslaget om höjda arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen någon stor fråga, men principiellt anser vi inte att vissa typer av uppdrag särskilt skall arvoderas. Riksdagsuppdraget får ses som en helhet, och det är svårt att begripa varför t.ex. uppdraget som ledamot i riksdagens förvaltningsstyrelse skall arvoderas med en tusenlapp i månaden. Vpk yrkar avslag på förslaget om höjning av dessa arvoden och föreslår en översyn av systemet med särskilda arvoden för vissa uppdrag. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Att vara folkvald är ett stort förtroende — ett förtroende som man fått av dem som lagt sin röst på en enskild person eller på ett parti. För detta förtroende, som alla vi som sitter här i kammaren har fått, erhåller vi arvode — ett enligt mitt förmenande ganska högt sådant. Av väljarna förväntas det att vi utför politiskt arbete, där vi bl.a. tar del av den verksamhet som bedrivs här i huset i form av olika uppdrag. Det stora, tunga jobbet görs ju i utskotten. Dessutom tillkommer en hel del andra uppdrag som måste skötas av oss som är förtroendevalda. Hör och häpna, till vår förvåning finner vi att vissa uppdrag erhåller man extra arvode för enligt en särskild ordning. Exempel på detta är ledamotskap i förvaltningsstyrelsen. Vad som dock inte inträffar är att det görs något avdrag på riksdagsarvodet till motsvarande del. Detta vänder sig miljöpartiet de gröna emot. Det kan inte vara rätt att riksdagsledamot som sitter arvoderad fullt ut skall ha ytterligare arvoden för uppdrag som man politiskt valts till. Det är inte konstigt att man skapar politikerförakt. Vi har därför reserverat oss och vill att förslaget om höjning av arvodet skall avslås och att det skall utredas hur det ser ut på riksdagsledamotsnivå i vad gäller arvoden för särskilda uppdrag. Kanske riksdagsledamöter extraknäcker på en massa dylika uppdrag. Det skäl som angetts för att det nu är dags att höja arvodet är att regeringen höjt arvodet för sina extra uppdrag. Detta tycker vi inte alls är skäl för en 135 Prot. 1988/89:104 höjning. Det finns i dag många grupper i samhället som har det långt sämre än vi som sitter i riksdagen, och det är kanske på dessa grupper vi i större utsträckning bör snegla — och skapa förmåner åt — än på regeringen och dess fördelar. Jag yrkar härmed bifall till reservationen.

Herr talman! Jag tycker inte att höjningen är motiverad utan en översyn. Det finns inget motiv för att höja det här arvodet i nuläget, eftersom vi inte har något avdrag på det andra arvodet när vi sitter i de särskilda uppdragen. Systemet bör ges chans att ses över ordentligt innan man höjer.

Herr talman! Hur mycken insyn i sitt privata liv och sina personliga förhållanden tål egentligen det svenska folket? Och hur stort är egentligen medvetandet ute bland människor om hur insnärjda vi har blivit i ett gigantiskt spindelnät av dataregister som bokstavligen talat registrerar och kontrollerar oss alla? De här frågorna måste ställas med anledning av KU:s betänkande 28 om datafrågor. För ett par månader sedan upplevde säkert miljoner svenskar det som en stor lättnad när de för andra gången fick tillfälle att använda den förenklade deklarationsblanketten. Och visst är det väl en vinning för många inkomsttagare att slippa svettas med den krångliga allmänna självdeklarationen, som har blivit alltmer invecklad. Men samtidigt skall man ha klart för sig att den förenklade deklarationsblanketten avskärmar den enskilde från hela skatteprocessen. Allt eller nästan allt sker ju numera över huvudet på privatpersonen-deklaranten. Datorerna har övertagit det mesta — inte en uppgift behöver man lämna själv, allt finns i register och bankuppgifter. Sett mot den här bakgrunden är det också mycket oroande och bekläm mande att göra jämförelser med hur man ser på denna totala dataregistrering Prot. 1988/89:104 i vår omvärld. 26 april 1989 I en häromåret framlagd undersökning, gjord av dataspecialiter Jan HH Evers i Lund, framstår skillnaderna mellan Sverige och andra jämförbara Datafrågor länder som skrämmande. För 15 år sedan var Sverige ett föregångsland när det gällde att upprätthålla en rimlig balans mellan personlig integritet och dataregistrering. Vi fick då en datalag och en datainspektion som skulle garantera den personliga integriteten. Efterhand som åren har gått har bilden emellertid totalt förändrats. Inget annat land har så mycket information om enskilda individer samlade på dataregister som vi har i Sverige. Inget annat land tillåter s.k. samkörning mellan olika register i samma omfattning som i Sverige har blivit alltmer vanlig och som klär av den enskilda människan in på bara kroppen. Inget annat land har heller ett registersystem som är så lättillgängligt för vem som helst som det svenska. Från det statliga befolkningsregistret SPAR -— för att ta ett konkret exempel — kan vem som helst, svensk eller utlänning, köpa information som i andra länder betraktas som ytterst personlig och i behov av integritetsskydd. Samkörningen har dessutom den effekten att det uppstår helt nya register, som ytterligare kartlägger den enskildes förhållanden. Jämförelsevis har man i utlandet en helt annan syn på samkörning. Det är mycket sällsynt att det förekommer. Den kan t.o.m. vara direkt förbjuden, som t.ex. i Storbritannien. Herr talman! Slutsatsen måste bli att den svenska datalagen inte längre fungerar. I stället legitimerar den en ständig utbyggnad av offentliga register. Sverige är som sagt det land i västvärlden där myndigheterna har flest uppgifter om medborgarna. Ständigt växer antalet centrala dataregister. De senaste åren har vi sett kronofogdemyndigheternas nya centrala register växa fram och lagfästas. Fritidsbåtsregistret känner alla till, inte bara de som har båtar. Under diskussion finns socialstyrelsens centrala slutenvårdsregister för hela riket, riksförsäkringsverkets yrkesregister och centrala fastighetshämndens lägenhetsregister för hela befolkningen. På riksdagens bord finns som ni vet förslaget om en ny utökad folkoch bostadsräkning. Även på det kommunala planet ökar antalet register mycket snabbt. Enligt datainspektionens bedömningar uppgår det totala antalet personregister i kommunal regi till 8 000. Antalet nya ansökningar för tillståndspliktiga register motsvarar en årlig tillväxttakt på ungeför 200 integritetskänsliga register i hela landet. Om vi inte skall gå in i det framtida informationssamhället utan ett rättsligt skydd för den enskildes privatliv måste vi ersätta datalagen med en integritetslag. Det är den grunduppfattning som vi moderater företräder. Vi menar att sådana uppgifter som den enskilde lämnar ifrån sig under vissa förutsättningar, det må vara inom ramen för ett avtal, ett förtroende eller en myndighetsutövning, skall kunna ses som hans ”egendom”, och han bör kunna ha en stark ställning i frågan om hur dessa uppgifter skall kunna användas. Oavsett om uppgifter lämnats till privat eller offentlig verksamhet bör 137 Prot. 1988/89:104 därför det ursprungliga ändamålet vara styrande för hur uppgifterna får användas och behandlas, naturligtvis frånsett de undantag som offentlighetsprincipen kräver. Datalagens nuvarande ändamålsstyrning bör vara central och betydligt fastare än i dag ange hur insamlade uppgifter skall och får användas. Herr talman! Det här är således grunden för det moderata resonemanget när det gäller data och integritetsfrågorna. Mot bakgrund av det anförda vill jag yrka bifall till de moderata reservationerna i konstitutionsutskottets betänkande nr 28. Jag yrkar dessutom naturligtvis även bifall till de motioner där vi moderater deltar tillsammans med andra partier. Jag vill också nämna litet extra om ett par av reservationerna. Jag vill börja med reservation nr 8, som handlar om en instans för överklagande. I dag kan datainspektionens beslut prövas av regeringen. Vi moderater menar att regeringsrätten borde pröva dessa beslut. Vi tycker att det är olämpligt att den enskildes integritet och datalagens tillämpning skall göras till ett politiskt ställningstagande i stället för en rent rättslig prövning. Vidare vill jag nämna reservation nr 9, som bl.a. handlar om myndigheternas försäljning av personuppgifter. Dataoch offentlighetskommittén har föreslagit en lag som medför ett principiellt förbud för myndigheter att utan riksdagens bemyndigande sälja uppgifter om enskilda personer. I praktiken innebär emellertid inte det någonting stort, eftersom man också föreslår att de nio register som i dag huvudsakligen sysslar med försäljning skall få fortsätta med detta. Vi moderater tycker inte att man skall få handla med enskilda människors integritet på det här sättet. Vi tycker att man generellt sett borde ha ett förbud mot sådan försäljning, i stället för att legalisera den som nu sker. I reservation nr 13 vill vi tillsammans med de andra borgerliga partierna och miljöpartiet ha en översyn av datalagen. Till grund för vårt resonemang ligger våra tankar om en ny integritetslag. Till sist vill jag nämna att vi i ett särskilt yttrande konstaterar att när det gäller flera förslag från dataoch offentlighetskommittén väntar vi på förslag från regeringens sida. Vi tycker att det är viktigt att det här utredningsarbetet inte drar ut på tiden. Jag vill också betona att eftersom vi väntar på dessa förslag, har vi inte reserverat oss i några frågor. Det gäller bl.a. frågor om rättelser, information, samkörning, decentralisering och annat. Det skall inte på något sätt tolkas som att vi inte tycker att dessa frågor är väsentliga — tvärtom, de är utomordentligt viktiga. Herr talman! Vi förväntar oss att det kommer lagförslag som för dessa frågor framåt. Om så inte sker tvingas vi återkomma.

Herr talman! Begreppet personlig integritet kan ha olika innebörd. Inom datapolitiken omfattar det dock främst individens rätt att bli lämnad i fred, dvs. skydd gentemot intrång från offentliga myndigheter, företag, massmedia eller enskilda personer. Samtidigt har det moderna samhället behov av information om den enskilde för planering och service samt för att förhindra asocialt beteende. Då samhällets krav kolliderar med den personliga integriteten uppstår svåra avvägningsproblem. I sådana situationer brukar den enskildes intres Prot. 1988/89:104 sen oftast komma till korta. Enligt folkpartiet måste det tas större hänsyn till 26 april 1989 den enskildes krav på en privat och skyddad sektor. När man en gång i tiden började registrera via datorer var det ekonomiskt Datafrågor motiverat att välja system med stora centrala register. I dag finns knappast dessa motiv kvar. Dessutom börjar äldre stora dataregister medföra ökade underhållskostnader. Mot denna bakgrund menar vi att det är dags att mer planmässigt arbeta för en decentralisering av olika offentliga dataregister. Folkpartiet tycker att regeringen bör komma med förslag om en plan för uppdelning och decentralisering av statliga dataregister. All statlig och kommunal förvaltning måste sträva efter så enkla och generella regelsystem som möjligt. Det är de komplicerade regelsystemen som motiverar att man måste samla in stora mängder personuppgifter och utföra de mest integritetsstörande kontrollerna. Användningen av datorer inom den offentliga sektorn har blivit alltmer omfattande under senare år. Personnumret har t.ex. banat väg för en ökad personregistrering med hjälp av ADB. Inom många verksamheter är kravet på säker identifiering av klienter, patienter och kunder av största betydelse. Användningen av personnummer är onekligen ett mycket säkert sätt att identifiera en individ. Lagstiftningen släpar emellertid efter när det gäller denna utveckling. Användningen av personnummer är inte lagreglerad på annat sätt än att det i en del författningar finns bestämmelser om att uppgift om personnummer skall lämnas eller att sådan uppgift får registreras för vissa angivna ändamål. Personnumret är endast undantagsvis sekretesskyddat. Det har gjort att personnumret kommit att brukas i vitt skilda sammanhang, vilket har skapat irritation hos allmänheten. Det gäller risken för intrång i den personliga integriteten men även reaktioner på onödigt användande av personnummer. Ibland förefaller det som om personnummer används slentrianmässigt och t.o.m. i sammanhang där det saknar funktion. Personnummeranvändningen är så utbredd i samhället att det är nödvändigt med en rejäl begränsning för att förstärka skyddet av den enskildes integritet. Därför tycker vi att personnummeranvändningen bör regleras i en särskild personnummerlag. Datatekniken öppnar möjlighet för envar att t.ex. från offentliga terminaler eller från terminal i hemmet få information om och tillgång till offentliga dokument. Detta innebär att det i och med datateknikens genombrott är möjligt att på ett effektivare sätt tillämpa och utnyttja offentlighetsprincipen. Folkpartiet anser att myndigheterna skall organisera sin datahantering och sina databaser så att dessa möjligheter kan förverkligas. Det är också önskvärt att myndigheter fullödigt informerar om hur aktuella system fungerar, vilken information som är offentlig och vilken som är sekretessbelagd osv. Offentliga terminaler och hemterminaler kan användas både för att främja tillgängligheten till offentligt myndighetsmaterial och för att främja en aktivare yttrandefrihet. Möjligheterna för många människor att delta i debatt och offentligt meningsutbyte är i dag alltför begränsade. Vi har alla svårigheter att informera oss, inte bara om våra skyldigheter som samhälls 139 medborgare utan även om våra rättigheter. Det gäller att göra kanaler tillgängliga där människor kan informera sig och där allt fler kan yttra sig och ge sin mening till känna. I samband med den decentralisering som för närvarande pågår i många svenska kommuner är det viktigt att ta till vara de tekniska möjligheter som finns att ge medborgarinformation i människors närområden, t.ex. på biblioteken. Denna tillgång till offentligt myndighetsmaterial, vad som är aktuellt i styrelser och nämnder på både lokal och central nivå t.ex., kan vara ett sätt att fördjupa demokratin. Folkpartiet anser att det är dags att se över hela datalagen. Enligt utskottet har vi fått uppgift om att man inom regeringskansliet förbereder den frågan. Det välkomnar vi i högsta grad. Vi anser att utgångspunkterna för en översyn av datalagen bör vara följande: - Möjligheterna till samkörning av och sambearbetningar i dataregister måste kraftigt begränsas för att stärka integritetsskyddet. - Det måste i framtiden bli självklart att en myndighet endast samlar in och registrerar de personuppgifter som är absolut nödvändiga för verksamhetens genomförande. I dag förekommer enligt vår uppfattning i alltför hög grad insamling av tradition och slentrian eller av uppgifter ”som kan vara bra att ha”. - Uppgifter som är insamlade och registrerade för ett ändamål bör i princip inte användas för andra ändamål. - Regler om sekretess, rättelse och gallringsfunktioner måste utformas till stöd för den enskilde. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12 och 13.